Fru talman! Jag håller helt med Erik Jansson om att korta handläggningstider är mycket viktigare än en möjlighet att få tillfälligt arbetstillstånd under den tid handläggningen trots allt tar. Det är bara det att jag inte kan förstå hur dessa båda saker hänger samman; hur möjligheten att få ett tillfälligt arbetstillstånd skulle kunna förlänga handläggningstiden. Jag kan bara tänka mig ett sätt på vilket detta skulle kunna ske, och det är att myndigheterna — polisen och invandrarverket — skulle säga att den här har inte så bråttom, han Prot. 1985/86:153 har redan fått arbetstillstånd så han kan gärna vänta. Jag tror inte att svenska 28 maj 1986 myndigheter uppträder på det sättet. Därför kan man nog överväga att införa ett tillfälligt arbetstillstånd utan att för den skull riskera en förlängning av handläggningstiden. Erik Janson nämnde att jag i mitt anförande i stort sett förbigick de justeringar som utskottet gjort. Vi är i utskottet eniga om det mesta. Låt mig bara säga att det finns några punkter där utskottet enhälligt har velat förbättra rättssäkerheten i jämförelse med hur vi bedömde att förslagen i propositionen skulle komma att verka. Våra åsikter ligger helt i linje med statsrådet Gradins i den frågan. Hon underströk nämligen mycket klart i sitt inledningsanförande i dag att de polisiära befogenheterna att omhänderta pass och annat sådant endast skulle användas i undantagsfall — när dessa befogenheter verkligen behöver utnyttjas. Det är precis det som utskottet har velat något formalisera. Med detta når man något som jag tror är ganska viktigt: om det kommer en flykting till svenska gränsen och blir utsatt för att bli avkrävd sitt pass och få fingeravtryck tagna och bli fotograferad — vilket säkert kan vara en traumatisk upplevelse, som någon har sagt — så blir han utsatt för dessa åtgärder inte därför att han är flykting, utan därför att hans identitet inte kan fastställas. Det är detta som är viktigt. Särskilt den dag då riksdagen har diskuterat hur vi skall motverka diskriminering av flyktingar och andra invandrare är det viktigt att fastslå att det inte är på grund av tillhörigheten till gruppen flyktingar eller utlänningar som människor utsätts för detta, utan helt enkelt därför att identiteten inte kan fastställas. Jag vet inte om antalet fall skulle ha blivit fler utan denna begränsning. Men detta är vad utskottet har velat göra. Däremot har vi inte alls ifrågasatt att det kan vara nödvändigt med speciella åtgärder i speciella situationer. I ett land som vårt måste nog identiteten faktiskt kunna fastställas på alla människor som vistas här. Skulle en svensk medborgare på något sätt förlora sin identitet — sådant lär ha hänt genom att minnesförlust eller annat drabbat stackars isolerade människor — så kommer vi säkert att i samhällets namn och med samhällets resurser att tillgripa alla de åtgärder som står oss till buds för att hjälpa vederbörande att återfinna sin identitet. Skulle det för det ändamålet krävas fingeravtryck, så tror jag att vi kommer att låta ta det också. Det är alltså detta som är viktigt. Vi särbehandlar inte gruppen flyktingar — vi särbehandlar den vars identitet inte kan fastställas, sedan må man vara flykting eller någonting annat.
Fru talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer till Erik Jansons anförande. Beträffande kvoterna, som Erik Janson tog upp och som jag också berörde i mitt anförande, är jag helt klar över de svårigheter som har rått när det gäller att hålla kvoterna. Vad jag är glad för i detta sammanhang är att Anita Gradin gjorde en resa för ett tag sedan och skaffade de kontakter som behövs i de länder som är aktuella. Jag tror också att det nu på ett annat sätt än tidigare har skapats kontakter med FN när det gäller att sköta detta. 75 I nuvarande läge, när vi tar emot många flyktingar och allmänheten undrar varför vi då inte håller de kvoter som vi har skrivit avtal om, tror jag att det är viktigt att man från de bestämmande i det här sammanhanget ser till att vi först och främst fyller dessa kvoter. Jag tror att det finns förutsättningar att göra det. Jag har inte anklagat regeringen, för vi är införstådda med att det kan finnas svårigheter. Erik Janson talade också om att polisens verksamhet skall granskas och att det finns en utredning som ser över denna fråga. Jag tror också att det är mycket viktigt att detta sker och att frågan hålls aktuell hela tiden tills vi får en ändring till stånd i detta sammanhang. Jag kan själv föreställa mig hur flyktingar känner sig när de kommer till en gränsstation och möter en uniformerad person som kräver dem på en mängd uppgifter — när de kommer ifrån så svåra omständigheter som är fallet. Därför tror jag att det är mycket viktigt att denna fråga förs över till invandrarverket.
Fru talman! Erik Janson kommenterade de förändringar vi i utskottet har gjort i förhållande till regeringens förslag i proposition 133. Jag vill notera att de förändringar vi har gjort är, som Nils Carlshamre riktigt uttryckte det, ett sätt att öka rättssäkerheten. I stället för att betrakta dessa åtgärder som generella har vi valt att vidta åtgärderna när de behövs, när det finns faktisk anledning att ta fram uppgifter, säkerställa en identitet, klargöra om det är fråga om en person som förflyttar sig mellan flera olika länder med dold identitet, eller när det finns misstanke om brott, som det också kan vara fråga om när det gäller terroristlagstiftningen. Beträffande den uppskjutna invandringsprövningen redovisar Erik Janson de skrivningar som har förekommit i utskottet och vid den tidigare behandlingen av utlänningslagen. Men det är, som jag uppfattar det, allt fler kvinnor som utsätts för ett cyniskt spel. De luras till vårt land under falska förespeglingar. När männen sedan tröttnar på kvinnorna, kastas dessa ut från landet utan att ha några större möjligheter att försvara sig eller klargöra sin egen situation. De känner inte till de svenska reglerna, de har i många fall från sina hemländer en inbyggd rädsla för myndigheter, och de har svårt att hävda sig mot männen. Det är med tanke på dessa fall som vi tycker att det finns anledning att ändra reglerna för den uppskjutna invandrarprövningen. Vi kan då nöja oss med att vi begär en ansökan från hemlandet och att vi sedan efter sex månader beviljar ett permanent uppehållstillstånd. Då skulle en del sådana fall som nu har väckt så stor uppmärksamhet kunna undvikas. Det är detta vi har föreslagit i den reservation som avgivits på den här punkten.

Fru talman! Vi har ett ordspråk i Grekland som säger att fikon är fikon och baljan är baljan. De sakerna kan inte sammanblandas med aldrig så stor verbal förmåga. Erik Janson hetsar upp sig med darr på rösten och säger att det är fråga om en oerhörd anklagelse — att jag anklagar regeringen för att försöka stoppa flyktingar som vill komma till Sverige. Det är tvärtom, säger han, vi gör allt för att ta emot flyktingar. Jag tycker faktiskt att det är ett exempel på en verbal förmåga som övergår i demagogi. Att genomföra visumtvång för flyktingar betecknar regeringen som något slags internationell praxis, vilket det inte är. När regeringen kräver att flyktingar skall gå till svenska beskickningar överallt i världen och söka visum för att över huvud taget kunna komma till Sverige — är inte det ett sätt att hindra flyktingar från att nå Sveriges gräns? Ärinte den svenska regeringens krav på visum, som drabbar exempelvis de turkiska medborgarna, kurder och andra förföljda och som hindrar dem från att över huvud taget kunna komma till Sverige med tåg eller bil genom Västtyskland, ett sätt att förhindra flyktingar att nå Sverige? Varför skall de ha visum, Erik Janson? De behöver inte uppvisa något visum vid den svenska gränsen för att söka politisk asyl. De behöver inte ens ha pass. De behöver inga handlingar över huvud taget. Varför skall de ha visum från de svenska beskickningarna i de länder som de kommer från? Ge mig nu ett enda exempel på en flykting som har ansökt om visum för att söka politisk asyl och som har fått det! Då skall jag vara nöjd. Sedan kommer det oerhörda: anledningen till att flyktingkvoten inte uppfylls är enligt Erik Janson att det inte finns tillräckligt med ansökningar från flyktingar som skulle kunna komma hit till Sverige eller att FN:s flyktingkommissarie har sjabblat. Är Erik Janson medveten om att det är en oerhörd anklagelse mot FN:s flyktingkommissarie? Jag kan i morgon dag ringa flyktingkommissarien och utan något vidare besvär fylla kvoten för i år och även retroaktivt för de tidigare år då kvoten inte har fyllts — det kan Erik Janson vara övertygad om. Det talas här om en human och generös flyktingpolitik. Jag anser att vi bör definiera vad det innebär.
Fru talman! Det görs nu betydande ansträngningar, i samverkan med invandrarverket och myndigheter utomlands, för att fullt ut utnyttja flyktingkvoten. Invandrarverkets personal reser runt för att följa upp de kontakter som har tagits och de överläggningar som tidigare har förts av invandrarministern. Till Nils Carlshamre vill jag bara kort replikera att det i och för sig inte behöver vara en motsättning mellan beviljandet av arbetstillstånd och strävan att förkorta utredningstiderna. Men ambitionen måste vara — det tror jag att vi är överens om — att få så korta utredningstider som det någonsin är möjligt, helst så korta att det inte behöver bli aktuellt att pröva frågan om arbetstillstånd eller för flyktingen att sätta sig in i ett arbete. Vi talar om månader när det gäller ambitionen att förkorta utredningstiderna. Jag hoppas att arbetstillståndet kan komma samtidigt med uppehållstillståndet.

Fru talman! I sitt huvudanförande nämnde Erik Janson många siffror, bl.a. den för antalet personer som förra året fick politisk asyl. I det betänkande som vi nu behandlar stod siffran 5 686 personer. 1984 var siffran 4 700, tror jag. Det handlar alltså inte om någon speciellt upphetsande ökning av antalet flyktingar som har fått politisk asyl i Sverige. Jag vet inte om Erik Janson betraktar detta som ett bevis för att Sverige bedriver en alldeles för human och generös flyktingpolitik. Erik Janson sade också: Aldrig har så många flyktingar fått politisk asyl i Sverige. Jag kan säga: Aldrig har så många flyktingar som har sökt politisk asyl avvisats från Sverige. Det är också sant. Det intressanta är om Erik Janson kan definiera vad han menar med uttrycket ”human och generös flyktingpolitik”. Alla partier uppger sig vara anhängare av en human flyktingpolitik. Från vår sida säger vi: Visserligen kan det hävdas att Sverige i förhållande till sin folkmängd och i jämförelse med andra länder har en human flyktingpolitik, men vi föredrar att definiera uttrycket human flyktingpolitik på annat sätt.

När Erik Janson nästa gång talar om human och generös flyktingpolitik är det därför av vikt att han försöker ge en närmare definition av vad han menar.
Fru talman! När Alexander Chrisopoulos säger att si eller så många flyktingar har avvisats är detta en felformulering. En person avvisas nämligen inte om han befinns vara berättigad till asyl enligt flyktingkonventionen. Avvisningen sker i så fall på grundval av att han inte befunnits motsvara konventionens krav på flyktingskap. Det är detta som i stor utsträckning ligger bakom exempelvis det stora antalet avvisningar i samband med den stora ström asylsökande som kom via DDR. I anslutning till talet om ökade satsningar nämnde Alexander Chrisopoulos siffran 5 600 för det antal som 1985 beviljades uppehållstillstånd på grund av flyktingeller flyktingliknande skäl, vilket skulle utgöra en ökning med ca 1 000 jämfört med 1984. Jag avsåg med detta antalet vuxna, och i mitt huvudanförande redogjorde jag för att det tillkom barn och ungdomar samt sådana som fått uppehållstillstånd av andra skäl. Då kommer man fram till siffran 8 500 för det året. Men vi skall också ha klart för oss att vi har många fall där utredning pågår och där beslut kommer att meddelas senare. Det är ett inflöde och ett utflöde mellan åren, så statistiken kan därför ibland vara svår att jämföra.

Fru talman! För ett år sedan, ja, t.o.m. för bara ett halvt år sedan var det i princip omöjligt att i Sverige föra en debatt där man sade att inte alla de som sökte asyl i vårt land var politiska flyktingar. I dag går det att föra en sådan debatt. Det är viktigt att vi kan göra det, eftersom många av dem som i dag söker asyl i Sverige inte är politiska flyktingar. Jag kan i och för sig förstå dem. Med tanke på framför allt den ekonomiska situation som många människor lever i kan jag förstå och acceptera att de vill lämna sina hemländer. Men vi kan se på det stora antal asylsökande som vi avvisar att alla som söker asyl inte är politiska flyktingar enligt den mening vi lägger i begreppet. Detta har inneburit att vi i Sverige tvingats vidta, som jag vill beteckna det, närmast desperata åtgärder. Jag avser då framför allt det avtal eller den överenskommelse som träffades med DDR i december 1985. Detta gav mig skäl, fru talman, att skriva en motion med krav på att avtalet skulle upphävas. Det är nämligen min bestämda uppfattning att ansökningarna, oavsett vilka krav i fråga om flyktingskap vi ställer, skall avgöras i Sverige. Så är icke fallet i dag. De avgörs vid andra länders, framför allt då Östtysklands, tulloch passtationer. Precis som Nils Carlshamre sade gäller ju inte sådant som krav på pass, visum eller inresetillstånd när det är fråga om flyktingar. Då försvinner alla sådana krav. För att människor skall få komma till Sverige och söka politisk asyl kräver vi i dag att de fått svenskt inresetillstånd. Man har här refererat till att andra länder tillämpar en motsvarande metodik. Fru talman! Låt då andra länder göra detta — det gör inte en dålig sak bättre. Det är förnedrande för Sverige att vi skall hindra människor, som bevisligen är flyktingar och som klarar den svenska asylprövningen, att få sin sak prövad i Sverige därför att de saknar svenskt inresetillstånd. I betänkandet finns några rader som inte överensstämmer med verkligheten, åtminstone inte vid ett logiskt resonemang. År 1985 kom till Trelleborg via DDR 5 500 personer som ansökte om politisk asyli Sverige.

Det var 5 500 personer som 1985 kom till Trelleborg. Inte en enda av dessa hade svenskt inresetillstånd. Hur mycket är då ”inte i samma utsträckning”? Sedan den 23 december 1985 till dags dato har det kommit tio personer. Det handlar alltså inte ens om hela procenttal längre utan bara om 0,20 96. Jag har begärt ordet och skrivit min motion därför att jag vill påstå att det handlingssätt man nu använder i denna fråga — för att använda ett starkt uttryck — är kvalificerad dubbelmoral. Det finns i denna kammare företrädare för ett flertal partier som har tagit på entreprenad att säga att vi bedriver en generös flyktingpolitik. Men samtidigt vet vi att regeringen under hela 1985 begärde att DDR skulle följa den praxis som man säger tillämpades av andra länder. Hur ser ni som säger att ni är för en generös flyktingpolitik på de människor som har kommit till Trelleborg, som har sökt asyl i Sverige och fått stanna här? Hade ni fått er vilja igenom hade dessa människor för det första aldrig fått lov att söka asyl i Sverige och för det andra inte fått stanna här. Det måste finnas flera tusen personer i Sverige som har kommit hit under den tid då man förhandlade med DDR om att få stopp på flyktingströmmen. De har fått sin sak prövad i Sverige och man har konstaterat att de uppfyller de krav på flyktingskap som vi ställer. Fru talman! Vi säger ju att Sverige skall anpassa sig till internationella regler och uppgörelser. Låt oss anta att den situationen inträffar i morgon att en person har lyckats få tag i en biljett och tagit sig ut ur Östberlin. När han kommer till Malmö säger han att han vill vidare till USA. Frågar vi då den personen: Har du inresetillstånd till USA? Kastar vi tillbaka honom till Östtyskland? Förvisso icke! Allra sist: Med anledning av den mening som står i betänkandet om att man kan vända sig till svenska myndigheter utomlands för att där erhålla inresevisum till Sverige skulle jag vilja få reda på i hur många fall det har skett. Jag tror att man kan räkna de fallen på ena handens fingrar och ändå amputera bort ett par tre stycken.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö frågade om vi skulle kasta tillbaka den där mannen till Östtyskland, om han kom hit och begärde att få resa vidare till USA. Jag vill då säga att om han är en flykting blir han berättigad till asyl. Vårt land är nämligen ofta första asylland när det gäller flyktingar från Polen eller våra grannländer. När det gäller Trelleborg vill jag framhålla att av de nära 15 000 flyktingar som kom till våra gränser förra året var det faktiskt 10 000 som kom till andra gränsstationer. Men 5 500 kom via transportleden genom DDR. Det var ju det som förstörde så mycket för dem som var verkliga flyktingar, för bland dessa 5 500 var det en mycket hög andel som inte kunde åberopa flyktingkonventionens skydd och som vi därför nödgades avvisa. Jag tror att Sten Andersson med de erfarenheter han har från hemmaopinionen i Malmö kanske inte representerar samma åsikt där som här i kammaren, när han efterlyser våra möjligheter att ta emot alla dem som kom via Trelleborg. DDR-verksamheten var satt i system som en transportled, och det skapade problem för oss, för invandrarmyndigheterna och framför allt för de berättigade flyktingarna. Därför var vi tvungna att bringa reda i detta. Till sist, Sten Andersson: Det föreligger inget avtal med DDR. Vad som påtalades var att DDR, på samma sätt som andra stater i Europa, borde tillämpa internationell praxis. Denna åsikt står ett enhälligt utskott för i det betänkande som kammaren behandlar i dag.
Fru talman! Jag skall inte gå i debatt med min vän Sten Andersson i Malmö om tolkningen av överläggningarna med DDR. Jag har gett uttryck för min synpunkt på dessa överläggningar tidigare, och den stämmer inte helt med Sten Anderssons — det vet jag. Jag vill börja med ett förtydligande: Sten Andersson uttryckte sig i ett sammanhang på ett sådant sätt att det kunde ge intryck av att ingen i dag får asyli Sverige som inte har gällande inresevisum till Sverige. Så är det faktiskt inte. Det är riktigt att det har blivit stopp på strömmen via Trelleborg, men det kommer fortfarande en ström av flyktingar till Sverige från de länder varifrån de kom via Östtyskland. I dag kommer man på andra vägar. Jag skulle tro att det är ungefär lika vanligt i dag som tidigare att man kommer utan fullständiga resehandlingar. Man får sin sak prövad ändå. Man kan diskutera vad man skall kalla detta, men faktum är att det är just i förhållandet till DDR som Sverige speciellt har åberopat regeln om inresevisum m.m. Jag är beredd acceptera att det var, som någon uttryckte det här, onormala förhållanden som rådde där nere. Något var man alltså tvungen att göra. Jag är inte glad åt det sätt på vilket vi gjorde det, men att något måste göras håller även jag med om. Det är alltså inte så att Sverige i dag är tillslutet för alla asylsökande som inte på en svensk ambassad har införskaffat ett svenskt visum.

Fru talman! Jag vill först helt kort till Nils Carlshamre säga att jag inte tror att avsikten är att enbart DDR skall uppfylla detta avtal. Man säger ju att detta är internationell praxis. Jag kan tänka mig att man av de länder från vilka det i dag går att komma hit utan något svenskt inresetillstånd kommer att begära att även de skall följa denna internationella praxis. Fru talman! Om jag nu uttryckte mig så som Nils Carlshamre uppfattade det, att det i dag inte går att söka sig till Sverige om man inte har inresetillstånd, ber jag om ursäkt. Jag hoppas att jag inte sade så. Men om jag gjorde det, tar jag tillbaka vad jag sade. Det finns en sådan möjlighet. Men det är alltså inte möjligt att ta sig in via Trelleborg. Utskottets talesman nämnde trycket från en hemmaopinion. Den dag då jag tar hänsyn till en hemmaopinion i detta ärende, skall jag lämna riksdagen. Jag bekymrar mig inte ett dugg om vad vissa tänker och tycker i det här fallet. Jag anser att det vi här sysslar med helt enkelt är fel. Vi har ju trots allt försökt att träffa en överenskommelse, eller avtal, som började fungera i december 1985. Under den tid då man försökte få DDR att följa dessa internationella bestämmelser kom via Trelleborg 5 500 flyktingar. Ett antal av dessa har, trots att de kom hit ”felaktigt”, fått tillstånd att stanna i Sverige därför att de har klarat vår svenska asylprövning. Jag vill påstå att alla de människor som fått tillstånd att stanna i Sverige inte hade fått möjlighet till det om detta avtal — eller vad det nu kallas för och som trots allt fungerar — hade varit i kraft tidigare. Jag vill betona, fru talman, att jag har tagit ställning i denna debatt oberoende av vilka kriterier vi i Sverige ställer på flyktingskap. Även om det sägs att det för att bli accepterad som flykting i Sverige krävs att man skall ha varit gerillaledare i Iran i tolv år, skall prövningen göras i Sverige och inte vid andra länders gränser och passtationer.
Fru talman! Jag vill klarlägga att den person som kommer till svensk gräns och begär asyl med hänvisning till FN:s flyktingkonvention eller de särskilda regler som gäller i vår lagstiftning får sin sak prövad. Enbart resedokument och andra handlingar — oavsett om de är äkta eller falska — är inget skäl för en avvisning. Det är personens sakliga grunder för att bli betraktad som flykting som avgör om han beviljas asyl i landet.

Fru talman! Oavsett hur man använder orden i denna debatt, kan vi til syvende og sidst ändå konstatera att många av de människor som utan svenskt inresetillstånd kom till Trelleborg 1985 och sökte asyl i dag icke hade haft möjlighet att söka sig till Sverige. Vi kan inte på några som helst grunder säga till dessa människor att vi bedriver en generös flyktingpolitik — framför allt inte till dem som efter prövningen fick lov att stanna i Sverige därför att de uppfyllde krav vi i dag ställer på flyktingskap. Man försöker med byråkratiska medel hindra människor från att få sin sak prövad i Sverige.

Fru talman! Svensk flyktingpolitik har de senaste åren till stor del präglats av strävanden att hindra människor från att komma fram till svensk gräns för att söka asyl. Erik Janson talade om förfinade instrument i flyktingpolitiken. Ett av dessa förfinade instrument torde vara den s.k. DDR-överenskommelsen, som behandlades i kammaren förra veckan. Kammaren vet nu att det föreligger en överenskommelse med DDR om att inte släppa vidare flyktingar utan visum till Sverige. Kammaren vet också att Sverige på grund av flyktingströmmen till Trelleborg har tagit initiativ till denna överenskommelse — det står tydligt i betänkandet. Vi vet dessutom att även de partier i riksdagen som inte explicit kritiserar överenskommelsen, nämligen moderater och socialdemokrater, inte kan frigöra sig från en viss känsla av obehag i maggropen över den s.k. kringgående rörelsen runt lagstiftningen, som också klart framkommer i KU:s majoritetsskrivning. De argument som i förra veckan anfördes till stöd för överenskommelsen med DDR upprepas i föreliggande betänkande. Jag vill inte just nu gå igenom buketten av olika argument, utan framför allt försöka få klarhet i en fråga som jag har ställt flera gånger men ännu inte fått något riktigt bra svar på. Det är frågan om huvudargumentet till stöd för överenskommelsen, nämligen att DDR på svensk uppmaning har anpassat sig till en s.k. internationell praxis om viseringsbestämmelser. Denna internationella praxis har socialdemokraterna använt för att vifta undan kritik i debatten, och därför är det av stor betydelse att de klargör vad det egentligen handlar om. Vi är nog i de olika partierna överens om — det står också i svensk lagstiftning — att Sverige har viseringsplikt för vissa grupper av utlänningar. Det gäller turister, affärsmän, gäststuderande och andra grupper. Hittills har viseringsplikt dock inte rått för asylsökande flyktingar. Jag vill därför fråga, och jag ber att få ett klart svar: Anser socialdemokraterna att denna internationella praxis omfattar även asylsökande flyktingar? Om man inte anser att denna internationella praxis omfattar asylsökande flyktingar, varför säger man då i föreliggande betänkande att regeringen med anledning av det under 1984 och 1985 kraftigt ökade antalet asylsökande som anlände till Trelleborg tog kontakt med DDR för att DDR skulle anpassa sig till internationell praxis? Om svaret på frågan är ja, har regeringen därigenom erkänt att den tillämpar krav på visum för flyktingar som reser via DDR. Detta är, fru talman, en oerhörd omläggning av flyktingpolitiken. Visumkrav för asylsökande är nämligen ett alldeles nytt och hittills okänt element i internationell flyktingrätt, för att inte tala om i svensk lagstiftning. Varför har riksdagen i så fall inte tillställts ett förslag om förändrade riktlinjer för svensk flyktingpolitik? Jag kan nämligen inte se att det finns något stöd för visumkrav vare sig i svensk flyktinglagstiftning, i riksdagens riktlinjer eller någonstans i Genevekonventionen. Det är av stor vikt att klarlägga denna syn, och därför hoppas jag få ett klart besked om denna internationella praxis och huruvida den omfattar asylsökande. Jag kan inte annat än reflektera något över de argument som har framkommit i debatten, framför allt från Erik Janson. Det är bl.a. påståendet att den man som skulle ha velat resa vidare till USA för att där söka visum inte skulle ha fått göra det utan skulle ha fått asyl i Sverige. Betyder detta att socialdemokraterna tar avstånd från den princip som vi har varit överens om tidigare, nämligen att flyktingar skall kunna transiteras? Betyder det att socialdemokraterna inte längre accepterar ”en route”- principen, som det hittills har rått enighet om? Det lät som om Erik Janson i sin replik ansåg att riksdagen skulle ta hänsyn till Skånepartiets flyktingpolitik och väga in den när vi här fattar beslut om flyktingpolitiken. Jag noterar att det är ett faktum som socialdemokrater anser bör tas med i debatten. Jag är tacksam om Erik Janson kan dementera detta, därför att det vore av värde för den fortsatta flyktingpolitiska debatten. Till sist, fru talman, hoppas jag få svar på min direkta fråga om den internationella praxisen.
Fru talman! Sverige ändrar inte på internationell praxis som man är ansluten till. Det finns möjligheter för den som söker sig till vårt land att åka vidare och få vårt stöd. Vederbörande visas inte tillbaka till något land som han har anledning att söka sig från. Som svar på den stora fråga som Maria Leissner tar upp vill jag bara säga att det tidigare i debatten har framkommit — jag har även svarat på flera inlägg tidigare om detta —- att DDR utvecklade ett transportsystem, som kom att omfatta väldigt många människor som kom till landet utan visering. Detta system avsåg andra än flyktingar, dvs. sådana som inte hade den status som flyktingkonventionen förutsätter. I övrigt måste jag rekommendera Maria Leissner att ta del dels av den långa utläggning som hon deltog i vid dechargedebatten, då denna fråga ingående debatterades, dels av utskottets betänkande som hennes partivänner har anslutit sig till.
Fru talman! Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om huruvida Sverige tillämpar krav på visum för flyktingar från DDR. Jag vore tacksam för ett ja eller nej på den frågan.

Fru talman! I en socialdemokratisk motion har vi gjort invändningar när det gäller omhändertagande av pass, tagande av fingeravtryck och fotografering. Vi har också gjort invändningar beträffande transportörs skyldighet att medföra en utlänning till Sverige. Den behandling som frågan har fått i utskottet är enligt motionärernas mening tillfredsställande, och de synpunkter vi har framfört har blivit beaktade. Detta ärende gäller inte bara förslag i de här berörda frågorna utan det gäller även flyktingpolitiken. Därför skulle jag vilja göra några markeringar som gäller flyktingpolitiken. Flyktingproblemen ute i världen är så pass allvarliga och omfattande att det inte går att åstadkomma radikalt bättre lösningar utan att de rika länderna väsentligt ökar sitt ansvarstagande och utan att det kommer till stånd en rättvisare ansvarsfördelning mellan länderna. En förutsättning för att Sverige skall vara framgångsrikt i de internationella förhandlingar som nu bedrivs i dessa frågor är, som fastslagits i ett tidigare riksdagsbeslut, att man föregår med gott exempel i sin egen flyktingpolitik. Det är klart, Maria Leissner, att en utlänning vid den svenska gränsen enligt gällande konvention och utlänningslag har rätt att söka asyl, även om vederbörande saknar pass eller visum. Någon ändring av dessa bestämmelser föreligger inte. Jag är glad att Nils Carlshamre, till skillnad från sin partikamrat, gjorde ett nyanserat inlägg i fråga om flyktvägen via DDR. Det finns emellertid en sak att säga om detta, nämligen det som sades i konstitutionsutskottets betänkande, att rätten till en prövning i sak föreligger om Sverige är första asylland. Så är bestämmelserna konstruerade. Man kan tycka att detta är bra eller dåligt, men så är förhållandet. Förhandlingar pågår om denna princip om första asylland. Jag vill dessutom tillägga, att när det fattades beslut här i kammaren i anledning av konstitutionsutskottets betänkande, framfördes kritik och oro vad gäller frågan om flyktväg via DDR. Av allt att döma har den vägen nu i det närmaste stängts, inte bara när det gäller Sverige utan även när det gäller åtskilliga andra länder, exempelvis Västtyskland och Danmark. Det är bl.a. det som ger anledning till oro. Antalet asylsökande beräknas i år minska med 2 000, varför sammanlagt 14 flyktingförläggningar skall avvecklas till den 28 februari 1987. Då det gäller hinder i rätten att på egen hand söka asyl hänvisas ofta till möjligheten att bli kvotflykting, dvs. flykting som kan bli uttagen att komma hit på statens bekostnad. Någon ändring i flyktingkvoten föreslås inte i år. Det är särskilt betänkligt att denna förhållandevis blygsamma flyktingkvot — 1 250 — inte har uppfyllts vare sig i år eller de två senaste åren. Under 1984 överfördes 917 och under 1985 var det 668. Från invandrarverket har uppgivits att anledningen till att kvoten inte har uppfyllts har varit att man har haft alltför få sökande. Det måste i så fall bero på att informationen har varit dålig och att ansträngningarna att uppfylla kvoten genom uttagning i flyktingläger m.m. varit otillräckliga. En förmildrande omständighet när det gäller att man inte har uppfyllt kvoten är att en omläggning av systemet för flyktingmottagning har skett. Det är viktigt att den beslutade flyktingkvoten verkligen utnyttjas. Om så inte sker under något år bör överskott från ett år kunna tas i anspråk under ett kommande år. Medel är avsatta för ändamålet, varför det inte borde vara svårt att genomföra en sådan ordning. Med hänsyn till flyktingsituationen ute i världen behövs dessutom en plan för en successiv utökning av flyktingkvoten. t Den inte sällan alltför restriktiva tillämpningen av avhysningsbestämmelserna har varit orsaken till att berättigad kritik kunnat framföras. Det gäller bl.a. palestinier, tamiler, pakistanare och iranier som har sökt asyl här. Man kan inte bortse från att det förekommer missbruk av asylrätten. Det är ett intresse för flyktingar att missbruk beivras, men det får inte ske på ett sätt som kränker rätten att söka asyl och minskar möjligheterna att få den. Det är ett omistligt värde att upprätthålla en human och generös asylprövning. Det är välkommet att åtgärder nu vidtas för att koncentrera asylutredningarna, men förkortningen av handläggningstiderna får inte innebära inskränkningar i rättssäkerheten. Förstärkning av rättssäkerheten är behövlig, främst i samband med avvisningsärenden och tagande i förvar, bl.a. genom utökade möjligheter att få juridisk rådgivning och biträde.

Fru talman! Jag kan inte tolka Erik Janson på annat sätt än att regeringen numera kräver visum för flyktingar som reser via Östtyskland. Genom sin oförmåga att svara ja eller nej på min direkta fråga erkänner nu socialdemokraterna att man tillämpar krav på visum för denna kategori av flyktingar. Hans Göran Franck förnekar detta, men Erik Janson försvarar detta krav på visum genom att först säga att många ändå skulle ha fått avslag på grund av att de saknar tillräckliga skäl och sedan tala om nödvändigheten av att helt stoppa resebyråverksamheten beträffande Östtyskland. Oavsett hur socialdemokraterna väljer att svara — genom att använda sig av argument som inte håller eller genom att helt enkelt vägra att svara på min fråga — kvarstår faktum: Regeringen kräver numera visum för flyktingar från Östtyskland. Det gör man genom att hänvisa till ens.k. internationell praxis, som varken är internationell eller någon praxis. Det är viseringsregler som används enbart av två länder, nämligen Sverige och Danmark. Inte heller är det någon praxis; det är ett ganska nytt förhållningssätt gentemot utlandet. Att tala om en internationell praxis, när den varken är internationell eller utgör något tidigare vedertaget sätt att bete sig från Sveriges sida är ett oerhört svagt argument. Sammantaget är de olika argumenten till stöd för Östtysklandöverenskommelsen ett sjukt försvar för en sjuk sak.

Fru talman! Maria Leissner ställde sin direkta fråga till Erik Janson och ansåg sig inte ha fått något svar. Nu hör jag att Erik Janson begärt ordet en gång till och skall göra ett nytt försök, men låt ändå mig försöka! Sverige tillämpar inte visumtvång för asylsökande som kommer via eller från DDR. Däremot ställer DDR krav på svenskt inresevisum för att låta en asylsökande passera genom DDR till Sverige. Skulle trots detta någon lyckas lura sig igenom Östtyskland — vilket naturligtvis är fullt möjligt — fram till Trelleborg utan visum kommer den personens asylansökan att behandlas på vanligt sätt. Detsamma gäller om en medborgare i DDR skulle finna sig tvungen att försöka fly från sitt land till Sverige, vilket är fullt tänkbart. Han kommer med all säkerhet inte att ha vare sig östtyskt utresevisum eller svenskt inresevisum, kanske inte ens något pass, men han kommer ändå att få sin sak behandlad, i Trelleborg eller vart han tar sig. Problemet är att alla flyktingmottagande länder befinner sig i en egendomlig dubbelsituation. Vi har å ena sidan de nu ofta åberopade normala resereglerna med viseringsbestämmelser och liknande. Vi har å andra sidan åtagit oss att med bortseende från sådana krav ta emot asylsökande och pröva deras sak. Dessa två olika regelsystem går naturligtvis egentligen inte ihop — det sägs inte uttryckligen någonstans i de vanliga resereglerna att de inte gäller för asylsökande. Det står inte i flyktingkonventionen någonting i detalj om vilka krav på resedokument och annat som skall ställas. Det avgörs så att säga från fall till fall, och man har sökt sig fram till något slags läglighetsoch skälighetsbedömning. Det gör man över hela världen. Jag tror inte vi skall misstänka den svenska regeringen för att vara i färd med att försöka få alla världens regeringar att sätta hård spärr för asylsökande som försöker ta sig fram till Sverige. Jag har tidigare i dag givit uttryck för den olust, den oro och det obehag jag känner inför situationen med DDR, och detta är nu en sak. Men samtidigt bör vi kunna medge att det var en mycket speciell situation. Det tycker jag att Erik Janson givit uttryck för på ett bra sätt. Han sade att det inte var så att det kom bara spontanflyktingar genom DDR till Sverige. Det kom dessutom en ström av flyktingar som var direkt ackvirerade att komma den vägen. Man var alltså ute och sökte upp objekt för att transportera vidare till Sverige. Det var någonting nytt i flyktingtrafikens historia, och vi stod då i en mycket svår situation: I humanitetens anda tar vi emot människor som med lögner, bedrägerier och förfalskningar lurar sig hit för att försöka få asyl när de behöver det — de skall vara välkomna, och lögnerna, bedrägerierna och förfalskningarna är i det fallet tillåtna. Problemet är hur man skall kunna förena den generositeten med att försöka få kontroll över en aktiv verksamhet från främmande land eller organisationer som i annat syfte än att förbättra asylsökandes situation förmedlar en ström av flyktingar till Sverige. Det var detta det gällde. Andra länder har inte gjort så, och därför har det inte blivit aktuellt att ta upp frågorna med andra länder genom vilka människor kan tänkas resa till Sverige för att söka asyl. Jag tycker att man skall försöka hålla båda de här sakerna i minnet. För att inget missförstånd skall kvarstå vill jag säga att det är alldeles klart att svaret på Maria Leissners direkta fråga är: Sverige tillämpar icke visumtvång för flyktingar som kommer till Sverige från eller via DDR.
Fru talman! Jag är tacksam för Nils Carlshamres fina komplettering till mitt försök att besvara Maria Leissners frågor. Jag skall bara ge Hans Göran Franck en replik på det han sade om flyktingkvoten, och det kan också vara en replik till andra talare. har denna kvot utnyttjats till hälften. Men det har skett två uttagningar tillsammans med flyktingkommissarien via invandrarverket, nämligen i Turkiet och i Hongkong. Det finns goda skäl att anta att flyktingkvoten under detta budgetår kommer att utnyttjas fullt ut.

Fru talman! Med risk att förlänga debatten måste jag få ställa två frågor med anledning av Nils Carlshamres inlägg men också med anledning av det senaste inlägget. Om det är så att det bland de asylsökande som kommer till Sverige finns ett antal som gör det med hjälp av en organiserad verksamhet och som alltså inte är berättigade till politisk asyl, är det då myndigheterna i Sverige som skall avgöra deras lämplighet för att få politisk asyl eller är det myndigheter någon annanstans? Det är min första fråga. Den andra frågan, som är ännu mer intressant, sammanhänger med hänvisningen till en onormal situation i samband med flyktingströmmen hit via DDR. Anser ni att en tillfällig, onormal situation berättigar den svenska statsmakten och regeringen att bryta mot svensk lagstiftning och mot de internationella överenskommelser som man har undertecknat? Legitimerar hänvisningen till en tillfällig, onormal situation ett sådant handlande? Självfallet har varje regering rätt att lägga fram förslag till ändringar av lagstiftningen, anpassade till en tillfällig och onormal situation, om man inte behärskar den.

Fru talman! I betänkandet står att regeringen på grund av det kraftigt ökade antalet asylsökande 1984/85 som kom via DDR och som genomgående saknade inresevisering vid upprepade tillfällen har tagit kontakt med DDR. Vid dessa kontakter har man vädjat till DDR att anpassa sig till internationell praxis i denna fråga. Företrädare för socialdemokraterna förnekar i debatten att detta är fallet. Man förnekar att regeringen skulle ha vädjat till DDR att inte släppa igenom asylsökande som saknar svensk inresevisering. Det förefaller mig som om man har en märklig och kluven inställning i frågan. Genom dechargedebatten i förra veckan och genom socialförsäkringsutskottets behandling av frågan framstår fakta mycket klart. Uppenbarligen är majoriteterna i konstitutionsutskottet och socialförsäkringsutskottet på det klara med att gängse inställning i asylfrågan har rubbats. I KU:s betänkande konstateras också att ett okänt antal människor som skulle fått asyl i Sverige inte fick möjlighet att komma fram till Sveriges gräns för att söka asyl och att detta var beklagligt. Att detta har skett på svenskt initiativ är fullständigt klarlagt. Uppenbarligen har riksdagens riktlinjer för flyktingpolitiken på det här sättet satts ur spel. De förmår inte längre tillämpas, på grund av regeringens initiativ. Detta står nu fullständigt klart, av även dagens debatt.

Fru talman! Nu vet jag inte riktigt vad Maria Leissner är ute efter. Hon blandar systematiskt och tydligen avsiktligt ihop två skilda ting. Syftet är uppenbarligen att få fastslagen i kammaren i dag en felaktig formulering, som skall ge ett felaktigt intryck. Maria Leissners direkta fråga var: Tillämpar Sverige visumtvång för asylsökande som kommer från eller via Östtyskland? Det gör Sverige inte. Östtyskland tillämpar krav på svenska inresehandlingar för att medge genomresa genom Östtyskland. Detta är två helt skilda ting. Sedan kan vi ha vilken uppfattning vi vill om det berättigade i och den goda utformningen av dessa s.k. överenskommelser med Östtyskland. Men här gäller det två alldeles skilda saker, och det skall icke slås fast i riksdagen i dag att Sverige på ett annat sätt än när det gäller vilken annan ankomstort eller vilken annan resväg som helst tillämpar visumtvång för dem som trots allt tar sig till Trelleborg från eller via Östtyskland. Det var ett tiotal, sade Sten Andersson, som hade lyckats med detta, och deras fall blir alltså behandlade. Håll mycket nog isär detta! Sedan kan vi ha väldigt många meningar om det berättigade i de kontakter som togs med DDR och de effekter som de har fått. Det är inte sant — och jag är rädd att det är ett avsiktligt försök att vilseleda — när Maria Leissner försöker gång på gång få fastslaget att Sverige tillämpar visumtvång för den som kommer från eller via DDR. Det gör Sverige inte.
Fru talman! Jag är tacksam för att moderaterna har klargjort att regeringen inte har börjat tillämpa visumtvång. Jag konstaterar att socialdemokraterna inte lika klart vill ge besked på min fråga om huruvida det råder visumtvång eller inte. Jag har alltså inte fått klart besked från de socialdemokratiska representanterna, när jag explicit har frågat huruvida Sverige tillämpar visumtvång för asylsökande som kommer via Östtyskland. Om svaret skulle vara att vi inte tillämpar något krav på visering för asylsökande som reser via DDR, är min följdfråga: Hur motiverar man överenskommelsen med Östtyskland och på vilket sätt är den förenlig med de regler som vi har slagit fast i riksdagen om flyktingpolitiken? Det här tror jag inte är någon vilseledande debatt utan snarare tvärtom. Den skapar klarhet om hur det förhåller sig. Framför allt står det klart att socialdemokraterna låter moderaterna sköta debatten.
Fru talman! Den här frågan diskuterades mycket ingående med bl.a. Maria Leissner under dechargedebatten och får väl tas upp på den grunden. Det är helt klart att när en person söker asyl i Sverige, prövas ärendet med utgångspunkt i flyktingkonventionen, oavsett på vilket sätt vederbörande har kommit hit och vilka handlingar han eller hon har eller inte har. Äktheten i handlingarna är inte ens avgörande, utan när asylrätten skall prövas här skall man föra i bevis att det finns grundad anledning att befara förföljelse i det land som man kommer ifrån.
Fru talman! Maria Leissner har fått svar på sin fråga flera gånger. 28 maj 1986 Korrektheten i svaret har ingenting som helst att göra med vem som ger svaret. Vad jag har berättat för Maria Leissner är ett enkelt faktum: Det tillämpas inget visumtvång i Trelleborg för asylsökande från eller genom Östtyskland. Det svaret blir inte annorlunda om det är jag eller Erik Janson som ger det. Det är helt enkelt sant.

Fru talman! Regeringen föreslår i proposition 1985/86:168 att den s.k. charterskatten skall höjas med 100 kr., från 200 till 300 kr. Moderata samlingspartiet går emot detta förslag av följande anledningar: 1. På sikt bör punktskatter avvecklas. Därför bör höjningar av punktskatter undvikas. Höjningar försvårar en senare avveckling. 2. Punktskatter snedvrider i de flesta fall konkurrensförhållandena. Detta gäller inte minst charterskatten. 3. Charterskatten påverkar framför allt lågoch mellaninkomsttagarfamiljernas möjligheter att göra utrikes ferieresor. Särskilt drabbas familjer med barn i tonåren, familjer som redan får vidkännas betydande försörjningskostnader jämfört med andra familjetyper. 4. Höjningen av charterskatten strider mot OECD:s turistdokument. Sverige förbinder sig i detta dokument att inte ytterligare höja charterskatten. Avtal bör hållas. 5. Regeringens hänvisning till att en höjning av charterskatten skulle förbättra bytesbalansen är haltande av två anledningar: resandet kan ske med andra färdmedel, och den påverkan charterskatten har på det totala utlandsresandet måste betraktas som försumbar. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Den proposition 168 som behandlas i det betänkande vi nu debatterar är i dubbel bemärkelse en tunn produkt. För det första är det två sidor text på fyra sidor papper, och för det andra innehåller propositionen mycket sparsamma överväganden av statsrådet. Det som föredragande statsrådet anför är emellertid intressant. Det sägs i propositionen: ”Höjningen är motiverad av bytesbalansskäl.” Vidare sägs det: ”Den föreslagna höjningen av reseskatten innebär vid oförändrat antal skattepliktiga resor en inkomstförstärkning med ca 100 milj. 93 kr. per år. Hur går nu detta ihop? Om det skulle vara så att bytesbalansen skall stärkas, kan man naturligtvis säga att en del människor som åker utomlands här hemma har erlagt 100 kr. mera i skatt och har 100 kr. mindre med sig i plånboken när de åker. Jag kan ändå inte tro att avsikten var att bytesbalansen skulle stärkas på detta sätt. Det vore i så fall ett ganska cyniskt resonemang gentemot de människor som åker utomlands. Det är nämligen främst låginkomsttagare som berörs, medan de flesta andra människor inte alls berörs. Det innebär att vid oförändrat antal skattepliktiga resor påverkas bytesbalansen över huvud taget inte alls, annat än vad som är helt försumbart. Det är emellertid intressant att charterskatten är en punktskatt, som folkpartiet hävdar är konsumtionsstyrande. Vi hade för en tid sedan ett resonemang om punktskatter. Charterskatten börjar nu nå en sådan nivå att den blir styrande för människors konsumtionsval. Då är det intressant att se vad som händer om de väljer andra färdmedel och alltså i stället åker buss, tåg eller bil. Förbättras då Sveriges bytesbalans? Nej, sannolikt är det nog precis tvärtom. Vi riskerar då faktiskt att i stället få en försämring av bytesbalansen. Herr talman! Jag tror att det finns felbedömningar, eller rättare sagt brister på bedömningar, i denna proposition som inte bara denna tunna text varslar om utan som också de fakta som jag har presenterat uppdagar. Jag tror att det finns sådana felbedömningar att man kanske biter sig i tummen när man tror att man kommer att förbättra bytesbalansen i och med detta. Denna skatt drabbar ju dem som har det svårast att spara ihop till en utlandsresa. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Även om landets ekonomi visar klara framgångar finns det anledning till inkomstförstärkningar. Denna riksdag belastar också i stor utsträckning utgiftssidan i budgeten. Dessutom anser utskottsmajoriteten att en höjning av reseskatten med 100 kr. är väl motiverad med tanke på bytesbalansen. Bytesbalansen har visserligen också förbättrats, men den visar fortfarande ett underskott. Det är även av denna anledning som det finns skäl för aktiva åtgärder. Det är vidare en åtgärd som vårt grannland Danmark redan har vidtagit. Det brukar sägas att en resandetillströmning till Kastrup skulle ske om en höjning genomfördes. Men det torde knappast bli aktuellt, eftersom Danmark redan har vidtagit denna åtgärd. Jag beklagar bara att moderaterna och folkpartiet i vanlig ordning säger nej till inkomstförstärkningar. Dess bättre finns det en stor majoritet som är för propositionen, vilket innebär att jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationen. Herr talman! Jag vill också något kommentera de punkter som Margit Gennser räknade upp och som skulle tala mot en höjning av reseskatten. Det är mycket märkligt hur man nu helt plötsligt värnar om denna hundralapp för lågoch mellaninkomsttagarna. Man säger att denna höjning strider mot OECD:s turistdokument. Det är ett utomordentligt svagt argument. Det finns inte några belägg för detta. Det är helt uppenbart. Man säger också att det argument som framförs i propositionen och i utskottsbe tänkandet om bytesbalansen haltar. Man tar sedan till det stora argumentet, nämligen att människor kommer att åka bil i stället när denna höjning av reseskatten genomförs. Jag tycker att ni själva borde inse att detta är utomordentligt svaga argument. Denna lag justeras nu för första gången sedan 1978. Om jag inte missminner mig skedde det under en borgerlig regering. Denna höjning på 100 kr.

Herr talman! Det framgår klart av Bo Forslunds anförande att en höjning av charterskatten sker för att förstärka statsbudgeten. Att man sedan drar in bytesbalansen i sammanhanget är för att man skall ha alibi beträffande OECD:s turistdokument. Att denna höjning skulle påverka bytesbalansen är uteslutet. Sedan har vi olika åsikter. Jag säger att punktskatter på sikt skall avvecklas. Vi har västvärldens högsta skattetryck. Vi har höga direkta skatter och höga indirekta skatter. Vi har inte haft så högt skattetryck vad gäller punktskatter, men nu börjar det gå den vägen också därvidlag. Det bästa sättet att bädda för avveckling är faktiskt att inte höja de här skatterna. Jag anser att våra motiveringar är mycket logiska och konsekventa. Sedan kan vi ha olika åsikter om skattepolitik — men det är en annan sak.

Herr talman! Bo Forslund försummade naturligtvis inte att tala om att den här skatten infördes av en borgerlig regering, och det hade jag inte heller väntat mig att han skulle göra. Men i det läget hade vi faktiskt genomlevt en oljechock, och vi fick ytterligare en oljechock. Vi hade av den anledningen ett mycket kraftigt ökat bytesbalansunderskott. Nu upplever vi rakt motsatt förhållande, och det är naturligtvis ganska kännbart för dem som drabbas om vi nu höjer skatten till den tredubbla i förhållande till storleken då den infördes. Det är faktiskt konstigt att Bo Forslund inte med ett ord berör det som heller inte berörs i propositionen, nämligen överväganden av huruvida den här skatten verkligen ger någonting. Han viftar bort det som sägs om att människor kanske tar bilen i stället. Man behöver inte ta bilen. Man kan åka med bussresor, som är ganska populärt att göra, eller åka tåg. För var och en som i stället för att åka charterflyg väljer exempelvis en bussresa tappar inte staten bara de 100 kr. som ni nu vill höja skatten med — som skulle ge 100 milj.kr. i skatteintäkt— utan staten förlorar faktiskt en skatteintäkt på 300 kr. per resenär. Det slår ganska hårt på inkomsterna. Däremot är det inte alls otänkbart att människor vid en sådan resa i utlandet gör av med mer pengar än de skulle ha gjort på en annan resa. En familj med två barn över 12 år som åker ut — alltså fyra personer — har, om den väljer bussresan, 1 200 kr. mer att spendera i utlandet än om den åker charterflyg. Staten går alltså miste om 1 200 kr. i skatteintäkter. Har inte sådana förhållanden någon som helst betydelse? Detta skulle naturligtvis ha vägts in i en bedömning. Sannolikt skulle man då ha funnit att vi hade fått ännu en skattehöjning i raden av skattehöjningar som faktiskt ger ett negativt utfall. Det är inte alls otänkbart att det kan bli så. Därför tycker jag att ni skall ta litet allvarligare på de synpunkter som vi för fram. Dessutom är jag, som sagt, förvånad över att ni vill öka denna skatt, som främst drabbar dem som har svårast att spara ihop till en utlandssemester, nämligen låginkomsttagarna och barnfamiljerna, som väljer charterresor därför att de ger billigt uppehälle i utlandet. Det vore bra med en förklaring, Bo Forslund.
Herr talman! Det är väldigt vad ni gör stort väsen av 100 kr. Det förefaller marginellt, när man vet vad charterresor till utlandet kostar — både 3 000 och kanske 4 000 eller 5 000 kr. Men helt plötsligt blir hundralappen avgörande för om människor skall resa eller icke! Jag vill säga till Margit Gennser att det uppenbarligen är fråga om en ren inkomstförstärkning. Vi har förhoppningar om en förstärkning med 100 milj.kr., och det är inte att förakta. Denna kammare visar stora ambitioner när det gäller att lägga fram förslag oni utgifter — som givetvis skall täckas på ett eller annat sätt. Då är det mycket viktigt att man har pengarna i plånboken. Det går inte att göra som ni gjorde under den borgerliga tiden — att undan för undan gröpa ur ekonomin! Till sist: Det är tur att vi fick en socialdemokratisk regering. Därigenom har vi fått en bättre bytesbalans och ett mindre budgetunderskott — men vi har en bit kvar innan vi har kommit till noll.
Herr talman! Det är bra att vi får inkomstförstärkningar vad gäller statsbudgeten. Men denna skatt överensstämmer inte med våra internationella åtaganden när det gäller inkomstförstärkningar. Det är socialdemokratisk modell att höja skatter. Vi moderater säger att det är bättre att dra in en del på utgifterna. — Det finns alltså två vägar att förbättra ekonomin. Ni har sannolikt räknat fel när det gäller effekterna av den här skatten. Beräkningarna har stora likheter med dem som gjordes när ni införde skatten på videokassetter. Det finns stor risk för att höjningen av reseskatten helt enkelt leder till minskade inkomster eller att resultatet blir plus minus noll.

Herr talman! Det är tur att vi har fått en socialdemokratisk regering som har fått ordning på landets ekonomi, sade Bo Forslund. Det är ju fantastiskt att ni har det argumentet att gömma er bakom! Tänk om vi för ett ögonblick skulle läsa texten i den här tunna propositionen! Jag tar mig faktiskt friheten att göra det: ”Visserligen väntas bytesbalansen i år uppvisa ett smärre överskott”, heter det. ”Förbättringen jämfört med 1985 beror dock huvudsakligen på att oljepriset har sjunkit.” Detta säger finansministern, och han är socialdemokrat. Det är tur att det finns någon socialdemokrat som i alla fall har en realistisk syn på vad det är som inverkar på Sveriges ekonomi. — Det om detta. Bo Forslund förvånar sig över att vi för sådant väsen om en hundralapp och säger att det inte kan vara avgörande för om man gör en resa eller ej. Men det är väl så, Bo Forslund, att antingen flyter den här hundralappen in till statskassan eller också gör den det inte. Om höjningen inte har någon inverkan på resandet — hur skall bytesbalansen då kunna förbättras? Det är ett fullständigt mysterium. Höjningen måste helt enkelt påverka resandet för att bytesbalansen skall förbättras — annars sker ingen förbättring av bytesbalansen. Och höjningen kommer att påverka resandet, den kommer att ändra folks resvanor. Det handlar inte om en hundralapp, utan det handlar om 300 kr. för en enskild, 600 kr. för ett pensionärspar och, som jag sade, 1 200 kr. för en familj — är inte det av betydelse när man avgör om man skall välja flyg eller buss när man planerar en utlandsresa? Alldeles säkert är det det. Ni biter er i tummen när ni inte har räknat på vad det här kommer att innebära.
Herr talman! Jag vill påstå att utskottsmajoriteten är mycket realistisk. Kjell Johansson säger att man med den mindre höjning som det är fråga om kommer att styra över resvanorna från flyg till buss. Jag tror inte vidare värst mycket på det argumentet heller. Det skulle innebära att folk skulle bussas ned till Medelhavsområdet, som är ett mycket populärt turistmål — det tror jag inte så mycket på. Låt mig till sist bara säga några ord till Margit Gennser, som bekyller oss för att vara det stora skattehöjarpartiet. Jag vill erinra om de ödesdigra år då ni hade ansvaret för landets finanser — också då skedde skattehöjningar.

Kammaren övergår nu till att debattera näringsutskottets betänkande 21 om riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet m.m.

Herr talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande 21. Statens delegation för rymdverksamhet föreslår i sin långtidsplan en ökning av Sveriges satsning på ESA:s basprojekt de närmaste åren. Därutöver är det angeläget med en fortsatt satsning på de mindre ESA projekten, bl.a. på telekommunikationsområdet, och en fortsatt satsning på samarbetet med Frankrike gällande fjärranalysområdet. Det senare är en förutsättning för att Satellitbild AB i Kiruna skall kunna utvecklas. Moderata samlingspartiet delar i huvudsak den här av delegationen för rymdverksamhet gjorda bedömningen. Den svenska regeringen har i sin proposition valt att bjuda med armbågen när det gäller att i fortsättningen satsa resurser i detta europeiska samarbete. Utskottsmajoriteten föreslår de facto en minskning av anslagen, vilket kommer att innebära risk för att Sverige ställer sig vid sidan av den fortsatta utvecklingen av ett av de mest intressanta högteknologiområdena. Det är beklagligt att regeringen och nu även utskottet inte har större ambitioner inom rymdteknologin. Regeringsförslaget och utskottsförslaget innebär en sänkning från nuvarande 2,1 9 till 1,9 2 realt. Samtliga länder i detta samarbete satsar mer än Sverige, trots Sveriges roll som basort i verksamheterna. Vi moderater föreslår en höjning av anslaget jämfört med regeringsförslaget med 100 milj.kr. på fyra år. Den ökade satsningen finansierar vi genom vårt förslag om kommersialisering av Tele-X. En försäljning till privata intressenter skulle enligt gjorda beräkningar frigöra 800 milj.kr., ett belopp som väl skulle täcka den ökade satsning som vi föreslår. Den utvidgning med 100 milj.kr. under en fyraårsperiod som vi föreslår är försvarbar och alldeles nödvändig. Den nivån är också rimlig jämfört med andra länders satsningar. Herr talman! Sverige är på väg att ta en onödig risk genom sin nedtrappning av anslaget till detta europeiska samarbetsprojekt, som mer tar sikte på 2000-talet än på 1900-talets slut. Det är en risk som består i att Kiruna ifrågasätts som basort för uppskjutningarna på Esrange. Vilka regionalpolitiska konsekvenser en sådan utveckling kan få förstår var och en, när rymdfolk i Kiruna i dag talar om hundratals anställda inom bara några få år. Ur regionalpolitisk synvinkel är det angeläget att vi inte tappar tempo i ESA-samarbetet. Satsningarna i Kiruna betyder alltför mycket för att vi skall sjabbla bort den här möjligheten. Den risken föreligger genom att vi nu trappar ned insatserna inför den kommande utvecklingen. Kunnande och kompetens, fortsatt utbyggnad i Kiruna, hundratals arbetstillfällen nu och kommande ytterligare hundratals jobb kan hamna i farozonen, om vi njuggt behandlar anslagsfrågorna på sätt som nu föreslås. Naturligtvis är det inte enbart en regionalpolitisk fråga. Projekten inom ESA är teknologiskt på allra högsta nivå. Att förlora tempo i den utvecklingen skulle vara allvarligt och ställa Sverige utanför ett viktigt utvecklingsområde. Med regeringens politik förlorar vi i betydelse i det framtida europeiska samarbetet inom rymdteknologin. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Rymden är kanske det område inom vilket de största teknologiska framstegen gjorts under de senaste decennierna. Europa har nu alltmer börjat inhämta supermakternas teknologiförsprång. Eftersom ett nationellt rymdprogram hade blivit mycket kostsamt för de västeuropeiska länderna, har man valt en samarbetsstrategi i ESA. Sedan Sverige gick med i ESA 1975 har vårt lands rymdsatsningar fått allt större dimensioner, och i dag framstår Sverige som en både intressant och trovärdig samarbetspartner i rymdsammanhang. Nu tycks intresset för rymdteknologi öka i Europa, och flera länder förväntas ansluta sig till ESA. Det är naturligtvis viktigt att inte halka efter i den högteknologiska utvecklingen. Det är så andra länder ser det, och detsamma gäller också för Sverige. Samtidigt nöjer sig Sverige med ett deltagande som är alltför blygsamt. Den ram för verksamheten som föreslås innebär i realiteten en nedtrappning av svensk rymdverksamhet. Man riskerar att spoliera vad som hittills har byggts upp av svenskt kunnande och kompetens på området. Vi i folkpartiet anser att det är angeläget att svensk industris konkurrenskraft och teknologiska nivå upprätthålls. Därför tycker vi att ambitionsnivån för rymdverksamheten under den kommande fyraårsperioden är alltför låg i förslaget. Vi föreslår en höjning av anslaget för Sveriges deltagande i ESA med 25 milj.kr. per år under perioden — alltså en utvidgning av fyraårsramen med 100 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna nr 1 och 3. När det gäller regionalpolitiska aspekter är det naturligtvis betydelsefullt att Sveriges rymdstation ligger vid Kiruna. Även om skälen för den svenska rymdbasens placering inte i första hand är av regionalpolitisk karaktär, betyder ändå Esrange en arbetsplats med ett ökande antal arbetstillfällen — detta i en ort som är hårt drabbad av arbetslöshet. Om Sverige är sparsamt med satsningarna i ESA-samarbetet, drabbar det troligen Esrange. ESA har hittills investerat stora pengar i Kirunaområdet, och det vore olyckligt om möjligheterna att få ESA-anläggningar till Kiruna nu skulle minska. De svenska företag som utvecklat en god kompetens inom rymdtekniken drabbas också av för lågt anslag från Sverige. Då ESA har som konvention att varje enskilt medlemsland erhåller industribeställningar i proportion till sina bidrag till organisationen, är också vår egen företagsutveckling beroende av det intresse och den ambitionsnivå som den svenska riksdagen här kan uppvisa. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall också till reservationerna 2 och 4. Vad gäller Tele-X-projektet anser folkpartiet liksom reservanterna att privata intressen skall få överta äganderätten till Tele-X-satelliten. Detta bör ingå i direktiven för den arbetsgrupp som skall tillsättas för att utreda frågan om Tele-X. Vi anser dock inte att medlen från en försäljning av Tele-X skall finansiera det årliga rymdprogrammet. Därför har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande i den frågan.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar frågor, som har stor betydelse för svensk industri i dag och som kan få ännu större betydelse i framtiden. Det handlar om ny och intressant teknik med stora utvecklingsmöjligheter. Satsningen på rymdverksamheten har dessutom, som tidigare talare varit inne på, en klart regionalpolitisk effekt genom den koppling som finns till Esrange och Kiruna. Som Erik Holmkvist och Gudrun Norberg tidigare har sagt, innebär regeringens proposition om rymdverksamheten tyvärr att ambitionsnivån skrivs ned ganska ordentligt. Den ekonomiska ram inom vilken rymdverksamheten skall bedrivas de närmaste fyra åren är enligt centerns uppfattning för snäv. I realiteten innebär det en successiv nedtrappning av svensk rymdverksamhet, och det kan äventyra det kunnande och den kompetens som byggts upp i Sverige på det här området i forskningsinstitutioner och även inom industrin. Rätt utnyttjad kan satsningen på rymdverksamheten innebära en viktig förnyelse av svensk industri och medverka till att skapa ny sysselsättning och ökad konkurrenskraft. Om regeringens förslag vinner kammarens gehör, finns det en uppenbar risk för att kompetensen på detta nya teknologiska område hotas. Därför anser centern och även folkpartiet och moderaterna att ambitionsnivån i framtiden måste vara betydligt högre än vad regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit. Nuvarande riktlinjer för svensk rymdverksamhet antogs 1979 och var då uttryck för en offensiv satsning på ett nytt och intressant teknikområde. För Norrbottens del innebar det också en välkommen förnyelse av näringslivet i en region där det tidigare hade varit ganska ensidigt; jag tänker främst på Esrange i Kiruna. Svensk rymdverksamhet bygger i allt väsentligt på det europeiska rymdsamarbetet inom ramen för ESA. Därför är det svenska anslaget till ESA inte ointressant. Den anslagsram som regeringen har föreslagit leder dess värre till att det svenska bidraget till ESA:s totala budget minskar, vilket Erik Holmkvist och Gudrun Norberg har varit inne på. Detta ser jag som mycket oroande, och det har också med skärpa framhållits i motioner från centern. Samma oro visas i motion 415 av socialdemokraten Bruno Poromaa, som bor i det aktuella området med svensk rymdteknik i närheten. Jag delar hans uppfattning att regeringens njugghet kan innebära att svensk industri får färre och enklare uppdrag än annan europeisk industri. I förlängningen kan detta få negativa konsekvenser för en region som Kiruna, som nu faktiskt är på väg att utvecklas till ett rymdtekniskt centrum i Sverige med betydelse för hela Europa. Det är mot den här bakgrunden centern har föreslagit en utvidgning av den fyraåriga anslagsramen med 100 milj.kr., fördelade med 25 milj.kr. per år, samt ett ökat anslag till ESA med 25 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte gjort samma bedömning utan avstyrkt våra krav. Den högre anslagsnivå som har föreslagits av centern och andra partier följs upp i de gemensamma reservationerna från centern, folkpartiet och moderaterna. Riksdagens bifall till dem skulle innebära ett mera meningsfullt svenskt deltagande i rymdverksamheten, och det skulle också på längre sikt få klara industripolitiska effekter. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag kan komma att få negativa konsekvenser för Esrange och det svenska rymdtekniska centrum som håller på att byggas upp. Eftersom det svenska deltagandet i ESA:s olika program kan komma att ske på en mycket lägre nivå än önskvärt, finns det en risk att detta i förlängningen går ut över Esrange, då det gäller att ta de olika tjänster i bruk som Esrange skulle kunna erbjuda. Bakgrunden till detta är att Norge 1987 går in som fullvärdig medlem i ESA. I Norge satsar man starkt på utbyggnad av olika rymdtekniska anläggningar i Tromsö och försöker infoga demi ESA-programmen. Om Sverige drar ned på ambitionerna och anslagen till ESA, är det inte säkert att vi kan vara med och konkurrera i framtiden. Med sjunkande svenskt bidrag till ESA ökar risken för att organisationen i större utsträckning använder norska anläggningar med de konsekvenser detta får för Sverige, för svensk industri och för Esrange i Kiruna. Jag tycker att regeringen och socialdemokraterna spelar ett mycket högt och riskfyllt spel på den här punkten. Jag vill fråga Birgitta Johansson, som är socialdemokraternas företrädare i den här debatten: Av vilken anledning vill ni socialdemokrater ställa Sverige vid sidan om ett så viktigt teknikområde som rymdverksamheten faktiskt utgör och kan utgöra i framtiden? Och av vilken anledning vill ni vända Kiruna och Esrange ryggen?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

Herr talman! Näringsutskottet har i sitt betänkande 21 att behandla regeringens proposition 127 om riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet. I propositionen föreslås riktlinjer för fyraårsperioden, vilka går ut på att verksamheten skall kunna ta sikte på att svenskt näringslivs möjligheter att bli konkurrenskraftigt på rymdområdet skall förbättras. Rymdteknologi skall spridas utanför rymdindustrin. De fördelar som rymdverksamhet i norra Sverige erbjuder skall tas till vara. Den totala ramen för verksamheten skall vara 966 milj.kr. fördelade på fyra år. Beräkningarna bygger på förutsättningen att rymdindustrin skall bidra med 60 milj.kr. som delfinansiering av denna totalram. De nuvarande riktlinjerna för de svenska industripolitiska insatserna på rymdområdet lades fast 1979 i proposition 1978/79:142. Riktlinjerna, som fastslogs genom 1979 års riksdagsbeslut, kan sammanfattas på följande sätt: Svensk rymdindustri borde ges möjlighet att ta systemansvar inom satellitprojekt och därmed beställa delsystem och apparatur hos underleverantörer samt att sätta ihop de olika delarna till fungerande enheter. Det nationella rymdprogrammet borde kompletteras med ett projektinriktat teknologiprogram i syfte att stärka industrins konkurrensförmåga. Det nationella fjärranalyssystemet, som startades under 1970-talet, borde byggas ut främst i avsikt att hos potentiella användare demonstrera fjärranalysteknikens olika möjligheter. Sedan 1979 har det svenska rymdprogrammet byggts upp med utgångspunkt i de riktlinjer som jag nyss redogjorde för. Industrins kompetens har breddats avsevärt. Satellitprojekten Viking och Tele-X har spelat en väsentlig roll. Med Viking fick Saab Space AB ta systemoch leveransansvar för en satellit, som samtidigt tillförde svensk forskning ett projekt som låg långt framme i den internationella forskningen. Denna satellit sköts framgångsrikt upp och placerades i en bana med hjälp av en Arianeraket för någon månad sedan. Med Tele-X, som utvecklats i samarbete med Norge och Finland, breddas nordisk industrikompetens till att även omfatta områdena för datakommunikation och direktsända TV-program. Under den kommande fyraårsperioden ges rymdverksamheten kommersiella möjligheter. Satelliter svarar för en betydande del av förbindelserna mellan kontinenterna i form av telefontrafik och överföring av datainformation och televisionsprogram. Det nordiska samarbetet i Tele-X-projektet är en del i ett mönster som pekar mot utnyttjandet av satelliter även för telekommunikationer inom begränsade geografiska områden. Under 1980-talets slut kommer fjärranalyssatelliternas förmåga att samla information om jordytan att exploateras affärsmässigt. Sverige deltar här i främsta linje med de resurser som byggts upp i Kiruna. Satellitbild i Kiruna AB, som är ett dotterbolag till Rymdbolaget, ingår i ett franskt-svensktbelgiskt samarbete där de s.k. SPOT-satelliterna utnyttjas. På en världsomspännande marknad skall man gemensamt marknadsföra kartläggningar av geografi, vegetation, klimatoch miljöförhållanden, bebyggelse och anläggningar baserade på avancerad fjärranalysteknik. Tre svenska företag — Saab Space AB, Volvo Flygmotor AB och Ericsson Radio Systems AB -— har i dag betydande leveranser till rymdtekniska system. Leveranserna hade 1985 ett värde av 220 milj.kr. Ett företag som blivit godkänt som leverantör till rymdsystem anses ha fått en kvalitetsstämpel. Denna står för teknologisk kompetens, systemkunnande, produktionskvalitet och förmåga att delta i internationellt samarbete. Ur regionalpolitisk synpunkt har den svenska rymdverksamheten en särskild betydelse för de nordligaste delarna av landet. Så har varit fallet alltsedan de första sondraketerna sköts upp från skjutfält i Norrbotten. Numera är Kiruna en centralort i svensk rymdverksamhet. Härifrån har man de bästa förutsättningarna i Europa för kontroll av och kommunikation med satelliter i s.k. polära banor. Kiruna och Esrange skall även i framtiden spela en central roll i svensk och europeisk rymdverksamhet. Detta bedöms för Kirunaområdet leda till en ökning av antalet sysselsatta i rymdanknuten verksamhet från i dagsläget ca 140 till ca 230 personer vid decenniets slut. En ökning och breddning kommer att ske av forskningsverksamheten vid Kirunas geologiska institut mot områden av betydelse för tillämpad rymdteknologi. Högskoleutbildning inom det rymdteknologiska området planeras starta i Kiruna till hösten. Sex motioner behandlas i detta betänkande. Med vad jag har anfört i mitt inlägg yrkar jag avslag på samtliga dessa motioner och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 21.

Herr talman! Inledningsvis vill jag påminna Birgitta Johansson om de två frågor jag ställde till henne. För det första: Varför vill man successivt ställa Sverige utanför det europeiska rymdsamarbetet genom att dra ned anslagsnivån? För det andra: Varför vill man på det här sättet vända Esrange och Kiruna ryggen? Det är nämligen vad som kommer att bli följden av den lägre anslagsnivå som regeringen och socialdemokraterna i utskottet med stöd av kommunisterna har ställt upp. Birgitta Johansson berörde fjärranalystekniken och den möjlighet som finns att bygga ut denna. Jag kan bara instämma i hennes beskrivning, men det räcker inte att beskriva att de tekniska möjligheterna finns, utan Sverige som nation måste också ställa upp med de ekonomiska resurser som behövs för att vi skall få vara med i utvecklingen av tekniken. Det handlar inte bara om grundforskning och om att besitta kompetens, utan vi måste också vara med i de olika användarprojekt som den nya tekniken medger. Birgitta Johansson berörde också den roll som rymdtekniken har spelat för norra Sverige, framför allt för Esrange och Kiruna. Detta borde leda fram till ett ställningstagande som innebär att socialdemokraterna är mera positivt inställda till anslag för denna viktiga typ av verksamhet. Herr talman! Vi har många gånger hävdat att det är angeläget att svensk industri förnyas och att vi behöver höja den tekniska kompetensen och få en ny nivå i näringslivet, inte minst i de områden som nu i stor utsträckning berörs av rymdverksamheten — jag tänker på Kiruna kommun. Med den försiktighet som socialdemokraterna visar på den här punkten löper vi en uppenbar risk att inte få denna förnyelse av näringslivet och att inte få den nya kompetens i industrin som man i så många andra sammanhang säger sig vilja ha. Jag beklagar att socialdemokraterna med sitt ställningstagande såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet har markerat en sådan njugghet och en så pessimistisk syn på rymdteknikens möjligheter att vara såväl industripolitiskt som regionalpolitiskt ett viktigt instrument.

Herr talman! Birgitta Johanssons redovisning av ärendet följer naturligtvis den inställning som utskottet har haft — det är bara att konstatera. Jag beklagar faktiskt att det inte synes finnas någon öppning för en mer fullödig satsning på det högteknologiska utvecklingsprojekt som det här är fråga om. Vi tar en stor risk när det gäller utvecklingen inom rymdteknologin genom att inte satsa så mycket pengar som andra förväntar sig att vi skall satsa. Även Norge och Danmark satsar mer pengar, relativt sett, än vad Sverige gör. Om vi har den inställningen på grund av att vi redan har stora investeringar i Kiruna, tar vi en extra risk genom det. De norska intressena är nämligen ganska envetna på den här punkten. Vi skall inte ta för givet att de investeringar som är gjorda i Kiruna borgar för att vi inte behöver fortsätta att satsa. Den regionalpolitiska betydelsen är avsevärt större än vad socialdemokraterna tycks förstå. Vi gör allt för att få sysselsättningstillfällen och jobb i de här områdena, men detta är bara ett sätt. Man behöver inte se detta som en regionalpolitisk satsning, men man kan mycket väl göra det. Effekterna blir ju desamma om vi kan rädda jobben och dessutom lägga grunden för en fortsatt utveckling som skapar många nya jobb. Det fanns inte något enda ord i Birgitta Johanssons anförande om Tele-X, vilket jag beklagar. Som vi ser det kan det inte vara rimligt att televerken i de nordiska länderna skall vara ägare till Tele-X, med det relativt ringa intresse som man har för projektet. Vi tycker i stället att Tele-X skall säljas ut till privata intressenter. Det ger oss pengar för den satsning som vi vill göra utöver det socialdemokratiska förslaget. Dessutom får vi en bättre effektivitet i fortsättningen. Jag beklagar socialdemokraternas bristande intresse när det gäller en fullödig satsning inom rymdteknologin, och jag vill än en gång säga att jag tror att vi tar en onödig risk genom att inte satsa de pengar som andra länder förväntar sig att vi skall satsa.

Herr talman! Jag är förvånad över att socialdemokraterna tycker att det är klokt att minska dessa satsningar. Vi har i mer än två dagar här i kammaren intensivt diskuterat regionalpolitiken i vårt land. I de här områdena måste det göras stora satsningar av regionalpolitisk karaktär. Här skulle man kunna utveckla ytterligare både Esrange och de företag som är direkt involverade i detta, Saab Space, Volvo Flygmotor och Ericsson Radio Systems, och kanske även andra företag. Man skulle kunna göra meningsfulla satsningar här, men i stället måste man göra vissa regionalpolitiska satsningar samtidigt som man tar bort pengar från området. Jag tycker att socialdemokraterna ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. Detta vore en bra regionalpolitisk satsning, samtidigt som det skulle bevara och utveckla det svenska kunnandet och den svenska kompetensen. Det innebär ett kortsiktigt sparande för Sverige om vi minskar satsningarna inom rymdområdet. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Det var tre ledamöter från näringsutskottet som nu ställde en del frågor. Jag kanske inte kan besvara alla, men jag börjar med Erik Holmkvist. Jag får nästan uppfattningen av Erik Holmkvist att vi inte har satsat en enda krona på rymdprojekt. Jag vill då påminna om att det ändå är 966 milj.kr. som vi satsar. Det är den socialdemokratiska regeringens målmedvetna industripolitik, inriktad på utveckling och förnyelse, som vi satsar på med dessa pengar. Debatten är litet märklig. I ena stunden sägs det att vi satsar för litet när vi satsar 966 milj.kr. I nästa stund — när det gäller Tele-X — skall enbart det privata kapitalet vara med. Vi anser inom socialdemokratin och regeringen att det är av största värde att vi kan hålla ihop de här projekten så att de kan dra nytta av varandra. Jag upplevde Per-Ola Eriksson som mycket pessimistisk när det gällde regeringens syn på den här frågan. Jag vill säga samma sak till honom: Vår uppfattning är att man i Kiruna med de satsningar som regeringens proposition innebär och med de resurser som har byggts upp kommer att ligga i främsta ledet. Vi har på olika sätt satsat på högskolan, och vi kommer att satsa på just rymdteknologin. Detta borde trygga framtiden. För övrigt har jag också en mycket stark förhoppning att det svenska näringslivet kommer att ta sitt ansvar och kommer att kunna utnyttja de vinster man gör genom deltagandet i projektet. Också detta kommer att för framtiden garantera den industriella utveckling som här efterlyses.

Herr talman! Birgitta Johansson säger att det på mitt inlägg verkar som om regeringen inte satsade en enda krona. I så fall lyssnar Birgitta Johansson inte på rätt sätt. Det har inte varit tal om att den inte satsar pengar. Vad vi från borgerligt håll hela tiden har hävdat är att man i Sverige inte får minska insatserna för den inhemska rymdteknologiutvecklingen. Då andra länder ökar sina insatser får inte vi minska våra. Detta kan aldrig vara rimligt! Jag tror heller inte att övriga länder accepterar att Sverige drar sig undan det ekonomiska ansvaret för denna verksamhet. Det är detta som vi hela tiden har hävdat. Jag saknar också Birgitta Johanssons mening om Tele-X-projektet. Detta är ganska intressant. Om vi nämligen i förhandlingar med den norska regeringen får möjlighet att sälja Tele-X till privata intressenter, så innebär det enligt vissa beräkningar att svenska staten skulle få ett betydande medelstillskott. Det handlar om ett tillskott i storleksordningen 800 milj.kr. Från dessa pengar skulle man kunna ta de medel som vi menar måste till för att satsningen skall bli helgjuten. Utöver detta har man fortfarande pengar över för annan verksamhet, kanske också inom teknologiområdena. Detta är mycket viktigt, och också mycket enkelt. Det förvånar mig mycket att socialdemokraterna inte tar hänsyn till de regionalpolitiska aspekterna i detta projekt — för de finns där. Även om man inte skall se detta som en regionalpolitisk satsning, så får det dock liknande effekter. Genom att vara njugg i medelstilldelningen skapar man inte trygghet och utveckling i det fortsatta arbetet inom rymdteknologin.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att jag inte har fått svar av Birgitta Johansson på mina frågor. Jag tolkar detta som att Birgitta Johansson inte har tillräckligt på fötterna, då hon nu medvetet vänder Kiruna och Esrange ryggen. Utskottets ställningstagande innebär faktiskt en successiv neddragning av satsningen på rymdverksamheten och äventyren. Jag tycker faktiskt att socialdemokraterna i den här frågan har visat en mycket konservativ inställning, nästan gränsande till teknikfientlighet. De vill inte möta framtiden med den nya teknik som rymdsatsningen skulle komma att innebära. Om nu inte Birgitta Johansson tror på mig, vill jag hänvisa till vad hennes partivän Bruno Poromaa, som dess värre nyss lämnade kammaren, skriver i sin motion 415. Han säger att propositionen mera borde ha ”beaktat den stora satsning som görs på rymdområdet i övriga Europa”, och han säger också att Sverige släpar efter med regeringens förslag till anslag. Bruno Poromaa fortsätter: ”Från Kirunas synpunkt vore det också olyckligt om möjligheterna skulle minska att få ESA-anläggningar placerade i Sverige. Detta skulle på sikt riskera den uppbyggnad av ett rymdtekniskt centrum som nu har påbörjats i Kiruna.” Jag kan i allt väsentligt ställa upp bakom skrivningen i Bruno Poromaas motion. Jag beklagar att Birgitta Johansson inte mer har följt sin partivän från Kiruna. Han kan ju de här frågorna. Detta har stor industripolitisk och regionalpolitisk betydelse. Det är synd att socialdemokraterna spelar ett så högt spel som de gör i denna fråga.

Herr talman! Om reservanterna är pessimistiska, Birgitta Johansson, så är ju också Birgitta Johanssons partikollega Bruno Poromaa lika pessimistisk. Nu hjälper det inte i den här frågan att man är optimistisk, och det hjälper inte att man hoppas på att näringslivet skall ta sitt ansvar — som Birgitta Johansson uttryckte sig. När det gäller Tele-X-satelliten vill inte Birgitta Johansson tillmäta näringslivet något förtroende. Vi vill från folkpartiets sida framhålla att en försäljning av Tele-X-satelliten bör ingå i de direktiv som skall ges till den arbetsgrupp som skall tillsättas.
Herr talman! Låt mig summera det tekniska stöd som har getts till rymdverksamheten från 1972 och framåt. Det är lätt att konstatera, om vi räknar om till 1984 års penningvärde, att staten har satsat nära 1,9 miljarder kronor på ESA och bilaterala projekt. Därtill kommer de nationella projekten, där Viking och Tele-X är de stora posterna. Sammanlagt har för dessa projekt satsats 3 miljarder kronor i dagens penningvärde. Det anser vi från socialdemokratisk sida vara ett mycket stort belopp för ett litet land som Sverige. Som jag sade i en tidigare replik är det viktigt att hålla ihop rymdverksamheten med Tele-X-projektet för att få ut största möjliga effekt av det internationella forskningssamarbete som kan uppnås och som är till nytta både för Sverige och för de svenska företagen.

Herr talman! Jag har i min motion 417 velat föra fram tankegångar från de små högteknologiska företagen, som i dag tycker att Rymdbolaget har en alltför styrande roll när det gäller beställningar på rymdteknologins område. Det är i huvudsak, som man säger, ”de fyras gäng” som brukar få beställningarna, nämligen Saab Space, Volvo Flygmotor, Ericsson Radio Systems AB och Rymdbolaget självt — som tidigare här har påpekats. Hos dessa småföretag, som i dag på många håll är synnerligen väl rustade, anser man att det bör råda fri konkurrens. Åtminstone bör strävan vara att man snabbare skall komma framåt i fri konkurrens mellan de svenska företagen på rymdområdet. Den utredare inom industridepartementet som har gjort utredningen Europa och Sverige i rymden, är också inne på tanken att man bör vidga kretsen av svenska rymdföretag och att fler företag skall få del av det statliga stödet. Det är också en regionalpolitisk satsning, kan man säga. Nu anför utskottet på s. 9 att det är få företag som kan komma i fråga därför att det krävs mycket stora investeringar i utrustning och arbetskraft och därför att det tar tid innan dessa investeringar ger avkastning. Man menar också att det ställs extremt höga krav på teknisk kompetens, tillförlitlighet och kvalitet. Men nu har det ju hänt väldigt mycket oerhört snabbt på det här området, och jag tycker att hela utskottsmajoriteten är litet för snäv i sin bedömning av de små företagens möjligheter på detta område. Jag har också pekat på att Rymdbolagets organisation borde förändras något, kanske i enlighet med alternativet C i den redovisade utredningen, så att projektledningen helt kunde överföras till delegationen för rymdforskning. Från de mindre företagens sida anser man att den produktiva och forskande delen i Kiruna är utomordentlig och att den bör utvecklas ytterligare, medan man är tveksam till den mer byråkratiska delen, som är förlagd till Solna. I Helsingforssområdet råder som bekant inte brist på arbetstillfällen. Det kanske vore skäl i att se över den här organisationen, åtminstone framdeles. De små högteknologiska företagen skulle faktiskt vara väl skickade att tillverka delar av men även hela system av rymdprojekt, om de över huvud taget fick tillfälle att konkurrera på marknaden på ett annat sätt än för närvarande. Jag känner till konkreta exempel, där Sverige gått miste om arbetstillfällen på grund av att Rymdbolaget har gått in med sin monopolställning och styrt beställningar till stora företag, som har tagit ut högre priser. Då har dessa slantar gått värdshus förbi, vilket varken utskottet eller någon annan är intresserad av. Det finns vissa positiva skrivningar i betänkandet även i den riktning som jag eftersträvar, och jag får väl vara glad över det. Utskottet säger att man har en klar strävan efter att vidga kretsen av rymdföretag. Monopolställningen för Rymdbolaget kvarstår dock. Jag tycker att utvecklingen går alldeles för långsamt, och jag är litet besviken över att utskottet inte har fullföljt de tankegånger som ändå kommer fram även i propositionen, nämligen att man borde vidga kretsen av företag som självständigt skulle kunna få vara med och konkurrera på marknaden. I stället värnar man även i fortsättningen om monopolet, Rymdbolaget. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till min motion, men jag lovar att inte föra yrkandet vidare till någon votering. Jag tror inte att jag i dag skulle ha någon större framgång i det hänseendet. Vidare ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-5.
Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 21 om flyktingpolitiken och utlänningslagen m.m.
Herr talman! En väsentlig förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är den fria handeln över gränserna. Ett fritt internationellt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd för alla parter. De importrestriktioner som tillämpas för Sverige för tekoprodukter har motiverats av den särskilt besvärliga situation som svensk tekoindustri har befunnit sig i. Men det är uppenbart, som kommerskollegium nyligen påpekat, att importbegränsningarna inte fyller sitt syfte. Ekonomen Carl Hamilton har kommit fram till att importkvoten missgynnar u-länder och svenska låginkomsttagare, utan att nämnvärt skydda svensk tekoindustri. U-ländernas utvecklingspotential ligger i en fungerande marknadsekonomi och en fri internationell handel. Vårt ansvar för utvecklingen i de fattiga länderna kräver att Sverige i sin handelspolitik på tekoområdet inte motverkar u-ländernas strävan att bygga upp sina ekonomier. Importkvoterna drabbar enbart konfektionen från de fattiga u-länderna, som Sverige annars säger sig vilja värna. Genom EG-, EFTA och GATT-avtal är tekoimporten från västvärlden befriad från handelshinder. De kvantitativa begränsningarna i kombination med tullavgifterna fördyrar väsentligt de tekovaror som säljs i Sverige. I vårt land är det främst låginkomsttagarna som förlorar på att behöva köpa nödvändiga baskläder till betydligt högre priser än vad som annars vore möjligt. Carl Hamilton har räknat ut att en industriarbetarfamilj skulle kunna minska kostnaderna för sitt klädkonto med 1 000 kr. per år i 1984 års penningvärde, om importrestriktionerna avlägsnades. Tillskyndarna av de protektionistiska åtgärderna hävdar att vår egen tekoindustri måste skyddas av beredskapsskäl. Beredskapsargument är emellertid inte tillräckliga som underlag. Man kan inte räkna med några långvariga krigsoch avspänningstillstånd, i vart fall inte längre än två år, och då räcker enligt överstyrelsen för ekonomiskt försvar en svensk normalgarderob. Skulle vi trots allt råka ut för en så lång avspärrningstid, har vi tid på oss att ställa om produktionen i Sverige. Det finns åtskilliga svenska tekoföretag som visar gott resultat. De har anpassat sin verksamhet till det höga kostnadsläget i Sverige och till marknadens krav. Framför allt har stora framgångar nåtts på exportmarknaderna. Detta måste vara den rätta utvecklingsvägen för svensk tekoindustri. Den kan inte i längden dölja sig bakom ett gränsskydd och fortsätta att vara beroende av subventioner. Genom att konkurrera med hjälp av design och kvalitet borde Sverige i likhet med Schweiz kunna ha en fri import av kläder och ändå behålla en inhemsk tekoindustri. Regeringens politik innebär en fortsättning på systemet med det selektiva stödet till tekobranschen. Enligt min uppfattning leder ett sådant stöd till snedvridning av konkurrensen mellan företagen. I samband med 1983 års beslut riktades särskilt från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida stark kritik mot förslaget till och den sedermera genomförda omläggningen av tekostödet. Vi upprepar nu denna kritik. Den industripolitiska verksamheten på tekoområdet bör i stället inriktas på generellt verkande konkurrensneutrala åtgärder. Det är endast generella ekonomisk-politiska åtgärder som har haft en märkbar effekt på svensk tekoindustri. Ett lägre skattetryck, herr talman, skapar positiva effekter för tekoindustrin. Behövs det svenska tekostödet? På den frågan svarar allt fler insiktsfulla bedömare: Nej! Senast har utredningar inom statens industriverk, SPK och kommerskollegium motiverat ett sådant svar. I propositionen hemställer regeringen att riksdagen för budgetåret 1986/87 skall anvisa ett förslagsanslag på 92 milj.kr. till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Textiloch konfektionsindustrin har under ett flertal år erhållit stöd för att komma igenom en svår strukturkris. Det är inte i längden nyttigt för branschen att erhålla omfattande statligt stöd. Det mest väsentliga för tekoföretagen är inte heller omfattningen av det offentliga stödet utan det är i vilken näringsmiljö de arbetar. Utvecklingen under de senaste åren visar också att behovet av selektiva industripolitiska åtgärder för tekoindustrin har minskat. En relativ förbättring av branschens konkurrensläge har inträtt, en viss omstrukturering har skett och det finns flera exempel på företag som har kunnat skaffa sig framgångsrika nischer. SPK har i sin utvärdering av SIND:s branschstöd uttalat att inget stöd bör utgå till textilindustrin efter utgången av nu gällande treårsprogram. Vi reservanter delar denna mening. I konsekvens med detta bör de s.k. branschfrämjande åtgärderna snarast avvecklas. Medel för dessa ändamål bör således inte anvisas för nästa budgetår. Kostnaderna för redan gjorda åtaganden får täckas från anslaget B 11, Branschfrämjande åtgärder. I tekobranschens nuvarande situation är det väsentligt att kunna tillgodogöra sig ny teknik. Det produktionstekniska utvecklingscentrum som planeras i Borås är avsett att arbeta på affärsmässiga grunder och bör kunna vara en värdefull hjälp för tekoföretagen. Riksdagen bör därför bevilja ett anslag på 5 milj.kr. för detta ändamål. Näringsutskottet vill — som framgår av betänkandet — mot bakgrund av att äldrestödet på arbetsmarknadsutskottets förslag nu skall utredas inte motsätta sig att det återstående begränsade branschstödet inkluderas i en utredning om avskrivningslån. I reservation nr 2 gör vi reservanter en bestämd markering till förmån för kravet att det industripolitiska stödet snarast skall avvecklas. I sin tur innebär detta liksom äldrestödets nedtrappning en given begränsning av avskrivningslånens omfattning. Utifrån de synpunkter näringsutskottet har att företräda måste särskilt de handelspolitiska konsekvenserna av olika stödformer beaktas. Effekterna ur näringspolitisk synpunkt av ett ändrat stödsystem måste belysas. I det sammanhanget bör speciellt de små och medelstora företagen inom branschen uppmärksammas. Herr talman! Sammanfattningsvis innebär moderata samlingspartiets ställningstagande följande: 1. Tekobranschen skall planera för en framtid utan statliga stödpengar. 2. Branschen behöver statens medverkan till en omställning till tider utan statligt stöd. En utredning får visa om de föreslagna avskrivningslånen kan tjäna ett sådant syfte att stödpolitiken är avvecklad i sin helhet i och med utgången av budgetåret 1988/89. 3. Inom samma tidsperiod bör handelsbegränsningarna på tekoområdet vara avvecklade i sin helhet. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna nr 2, 4, 7, 10 och 11 som fogats till näringsutskottets betänkande nr 32.